Herr talman! För många människor världen över har staten Israel kommit att symbolisera tron på att demokratin och friheten kan segra och övervintra i de svåraste av miljöer. Israel är ett land som tillkom för att ge sina medborgare den nation de saknade och en tillflykt som andra världskrigets ofattbara grymheter visade behövdes. Israel tillkom inte genom våld. Israel tillkom genom ett beslut i Förenta nationerna. Ett område som olika nationer under århundradens lopp hade härskat över och där många olika folk genom tidernas gång hade levat blev till en stat, inte genom krig som så många andra stater, utan genom ett beslut i FN, såsom vi svenskar vill att internationella konflikter skall lösas. Den ursprungliga territoriella lösningen, som den beslutades av FN, blev aldrig verklighet. Den kullkastades av det krig som blev den omedelbara följden av deklarationen om den självständiga staten Israel. Att det i FN beslutade och bildade Israel omedelbart möttes med militärt våld är inget man kan klandra vare sig dåtidens eller dagens israeler för. Däremot ställer det krav på att vi i Sverige i ord och handling visar att vi stöder staten Israels rätt till existens. Sverige, som i egenskap av liten stat ofta hävdar FN:s roll, har särskild anledning att manifestera samhörighet med en stat som har tillkommit genom ett beslut i FN. Herr talman! Detta är desto viktigare som staten Israel sedan sin tillkomst ständigt har stått under hotet att förgöras. Viljan att krossa Israel har kommit till uttryck inte bara i PLO:s manifest. I ett antal krig har de kringliggande nationerna visat att förnekandet av staten Israels rätt att existera inte bara tar sig uttryck i tomma ord och en hämningslös antisemitisk propaganda. Mängder av attentat och illdåd visar att det mot staten Israel finns en beredskap till våld, som ständigt tar sig uttryck i olika hänsynslösa aktioner. Ingen annan nation har tvingats leva i en sådan situation, och ingen annan nation har heller under efterkrigstiden tvingats leva med tanken på att kunna utplånas inom loppet av några dagar. Det finns många skäl till att konflikten i Mellanöstern består. Ett av skälen är att det palestinska flyktingproblemet aldrig blivit löst. Oavsett på vem ansvaret för detta faller, kan man inte komma ifrån att det från staten Israels synpunkt måste varå viktigt att medverka till en lösning av detta problem. Ett annat skäl till att problemen består är den israeliska ockupationen av Västbanken och södra Libanon. Det ställer krav på att Israel är berett att förhandla med företrädare för palestinierna, bl.a. med sikte på att Västbanken åter skall bli palestinsk. Men, herr talman, detta kan inte tillåtas skymma att det grundläggande problemet i Mellanöstern är oviljan att acceptera staten Israels rätt till en egen existens. Detta så totalt fundamentala problem för den framtida fredliga samexistensen kan enbart lösas genom att staten Israels rätt att existera erkänns av alla parter. Det sätt som Israel hanterat och hanterar sin svåra situation på kan givetvis i varje läge diskuteras. Det görs också. Den fundamentala skillnaden mellan staten Israel och dess grannar är att problemen fritt och öppet kan diskuteras även innanför staten Israels gränser. Varje diskussion och varje typ av kritik som bortser från denna fundamentala skillnad mellan Israel och dess grannländer kan knappast göra anspråk på att bidra till den fredliga utvecklingen. Meningsskiljaktigheter om den förda politiken måste alltid ses med hänsyn till det faktum att Israel tillhör de demokratiska ländernas gemenskap. Israel är inte en stat som förtrycker opinionen. Israels handlande är på gott och ont alltid också ett resultat av en fri debatt och en demokratisk process. Ministrar och regeringar får avgå. Kanske är en del av Israels problem att Israel som ensam nation i sin del av världen bekänner sig till demokratin. Herr talman! För ett land som Sverige är det därför desto viktigare att tillse att den kritik och de synpunker vi för fram, förs fram mot bakgrund av att vi gemensamt delar demokratins idéer. Till skillnad från länder som Sverige stundtals haft ett intensivt utbyte med har Israel aldrig utnyttjat sin situation till att inskränka demokratin. Herr talman! Jag vill med detta ha sagt att det är en plikt för en demokratisk nation att manifestera sin gemenskap med ett annat demokratiskt land, som lever under ett ständigt hot. Det hotet är nämligen inte bara ett hot mot den nationella existensen utan också mot demokratin som idé.

Herr talman! I den motion som nu behandlas underströk Elver Jonsson och jag under den allmänna motionstiden vår oro över förändringen i den officiella svenska inställningen till staten Israel. Vi pekade bl.a. på hur man behandlade Israel i utrikesdepartementets bilaga i budgetpropositionen. Vi påtalade behovet av att kontakterna med Israel förstärks och att vi på allt sätt visar vår vänskap med staten Israel. I det eniga betänkande som utgör svaret på vår motion kan man möjligen läsa in välvilja mot motionskraven, men det finns vissa delar som ytterligare måste lyftas fram. Herr talman! Så sent som den 25 november uttalade PLO:s centralråd när det sammanträdde i Bagdad att man vägrade godkänna säkerhetsrådets båda resolutioner 242 och 338, som innebär att alla stater i området skall ha rätt att leva inom säkra och erkända gränser. Jag anser att PLO därigenom borde ha diskvalificerat sig som förhandlingspart. I alla fall är det viktigt att understryka att PLO inte är den enda parten vid förhandlingar. Utskottets sammanfattning av läget är i övrigt ett godtagbart dokument. Möjligen kan man ifrågasätta och fundera över att utskottet uttrycker förhoppningen att utvecklingen skall möjliggöra goda relationer. Det är enligt min uppfattning vi svenskar som själva bestämmer vilka relationer vi vill ha med andra länder. Man kan få uppfattningen att vi i fallet Israel är beroende av vad andra länder än Israel och Sverige beslutar om utbyte och relationer. Det står helt klart för alla intresserade att den tidigare svenska positiva inställningen till Israel tunnats ut hos företrädare för bl.a. det socialdemokratiska partiet. Detta har i sin tur orsakat en kyligare atmosfär i relationerna mellan länderna. Noggrant studium av bl.a. vår utrikesministers tal de två senaste åren i FN:s generalförsamling visar detta. Även uttalanden av enskilda socialdemokratiska företrädare i debatten har varit helt oacceptabla i sina fördömanden av staten Israel. Det är min allvarliga förhoppning att en förändring sker och att vi strävar efter att på alla sätt stödja Israel. Sverige och FN har ställt upp garantier vid bildandet av staten Israel. Israel är den enda demokratin i denna del av världen. Vi skall genom vänskap med Israel stödja landet och dess självklara rätt till existens. Detta innebär inte att vi inte skall kunna kritisera agerandet från staten Israel, men detta förutsätter att vi genom vänskapliga och täta kontakter med landets demokratiska regering lägger en grund för att kunna kritisera. Staten Israels existens är en garanti för att världens judar har ett land till vilket de kan vända sig och där de kan erhålla medborgarskap om de så önskar.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

Det har varit utskottets strävan att göra ett så balanserat uttalande som möjligt och så långt som möjligt undvika att just nu, i ett känsligt utrikespolitiskt läge i Mellanöstern, försöka sig på att alltför djupt tränga in i problematiken. Vi har huvudsakligen sysslat med den del av motionen som tar hänsyn till Sveriges relationer till Israel.
Herr talman! Till utrikesutskottets ordförande Stig Alemyr skulle jag vilja säga att jag på intet sätt betvivlar att man i utskottet bemödat sig om att formulera sig så objektivt som möjligt. Men jag tycker att man lyckats förhållandevis dåligt med balansen. Det var detta jag ville ha åskådliggjort — Prot. 1985/86:43 med mitt anförande. 4 december 1985 När man omnämner Israels bombning av Tunisien så rätt upp och ned, utan att alls lyfta fram orsakssammanhanget, dvs. att det var PLO högkvarteret och terroraktionerna som förbereds därifrån som man ville åt, tycker jag, herr talman, att man saknar balans.
Herr talman! Hur balanserat betänkandet från utskottet är kan man kanske diskutera. Det jag som motionär tycker är viktigt är att man har fått in följande i betänkandet: ”Nära och vänskapliga förbindelser och ett däremot svarande officiellt besöksutbyte bör eftersträvas med Israel.” Det är detta som motionärerna har efterlyst. Vi tycker inte att den socialdemokratiska regeringen och socialdemokratiska företrädare har arbetat i denna anda. Vi hoppas att utskottets skrivning nu kommer att leda till att vi får en förändring. Jag tycker nämligen att vi är skyldiga att arbeta för att stödja staten Israel på allt sätt, både genom att göra balanserade uttalanden och genom att föra Israels talan.
Herr talman! Enskilda ledamöter i det socialdemokratiska partiet kan naturligtvis uttala olika uppfattningar då det gäller Israel och Israels grannstater — det står dem fritt. Men partiets officiella uttalanden — regeringsuttalanden och uttalanden här i riksdagen, som visar ansvar för partiets utrikespolitik — har vi alltid strävat efter att göra så objektiva som möjligt. Vi har försökt att på allt sätt medverka till en lösning av Mellanösterns utomordentligt svårlösta problem. Det har inte skett någon förändring i inställningen till Israel. Den har alltid varit sådan att vi eftersträvar så goda och bra förbindelser som möjligt. Vi vet vilka brott mänskligheten har utfört mot judarna, och vi är beredda att göra allt för att slå vakt om staten Israels rätt att existera. Men det är nödvändigt att vi också tar hänsyn till de andra befolkningsgrupperna och även försöker medverka till att deras problem kan lösas på ett rättvist sätt.
Herr talman! Det är kanske så att man i officiella uttalanden har varit objektiv, men det kan även diskuteras om dessa har gett uttryck för den rätta inställningen. Man har kanske varit mera positiv till företrädare för bl.a. PLO. Jag tycker att det är värt att begrunda vad jag sade om vad PLO vid sammanträde i Bagdad återigen har beslutat när det gäller att inte vilja erkänna Israels existens. Detta borde kanske kunna vara en tankeställare för socialdemokratiska företrädare.
Herr talman! Det är väl alldeles klart att det råder fullständig samstämmighet om att fördöma brotten mot judarna i ett historiskt perspektiv. Men jag tycker, herr talman, att man kunde vara mera exakt och också våga 7 exemplifiera de brott som begås mot israeler i dag.

Herr talman! Den brittiske filosofen Bertrand Russell skrev för mer än 30 år sedan en essä, rubricerad De dygdädla förtryckta. Han argumenterade i denna för uppfattningen att det förhållandet att vissa grupper av människor förtrycks och förföljs på grund av klasstillhörighet, hudfärg, ras eller etnisk tillhörighet, religion etc. inte automatiskt medför att den gruppen av människor blir särskilt dygdig eller mera högtstående än andra grupper av människor. Förtryck och förföljelse adlar inte. Han hade tre exempel. Det första var arbetarklassen, proletariatet, i de industrialiserade länderna, där den enskilde ofta av dem som från högre samhällsskikt kämpade för deras sak framställdes som den ädle arbetaren, den ädle proletären etc., vilket ju inte alltid stämde överens med verkligheten. Det fanns många inom arbetarklassen som var råa och grymma. Det andra exemplet var de svarta i USA. Det förhållandet att slavarna och deras ättlingar förföljdes i USA medför inte automatiskt att den gruppen av människor blir särskilt ädel eller att dessa människors handlingar är särskilt ädla. Det tredje exemplet som Russell använde var judarna. Det förhållandet att de har förföljts under historien och att de har behandlats oerhört nesligt och grymt av nazisterna under andra världskriget gör inte att judarna som grupp eller att den stat som de har bildat har försetts med några särskilda egenskaper att stå över andra statsbildningar eller att de har någon speciell rättighet. De förtryckta är inte dygdädla, par préférence. Det visste Bertrand Russell när han skrev den här essän på 1950-talet. Då hade vi 1940-talet och 1950-talets början bakom oss. Vi visste då — vi som ville veta — att Israel hade byggt sina bosättningar på terror. Beväpnade band som Irgunoch Sternligorna, som leddes av dem som sedermera blev ledare i Israel, bl.a. Begin, fördrev med vapen, mord och brand palestinier från deras bosättningar i Palestina. Dessa ligor låg bakom mordet på FN-tjänstemannen Folke Bernadotte, svensk med bakgrund i kungahuset. Det är förvånande att borgerliga företrädare aldrig någonsin nämner någonting om detta. Om vi jämför med Raoul Wallenberg och den mångåriga kampanj som har bedrivits i detta fall, är tystnaden när det gäller Folke Bernadotte, mördad av judiska terroristligor i Palestina i slutet av 1940-talet, förvånansvärd. Nu, 30 år efter det att Bertrand Russell skrev den här essän, vet vi ännu mer. Vi vet att Israel olagligt ockuperar och bedriver terror i områden som man enligt folkrätten inte får vistas i. Det är fel, som har påståtts i debatten här tidigare, att man är demokratisk inne i sitt eget land. Tvärtom — den arabiska minoriteten inne i själva Israel, inom de gränser som har erkänts av alla, blir alltmer utsatt för förföljelse, förtryck och en behandling som närmar sig rasism och som i många fall börjar likna det som judarna själva utsattes för av nazisterna i Tyskland under andra världskriget. Jag tycker att vi skall ha detta i bakgrunden när vi debatterar de här frågorna. Det är förvånansvärt att folkpartiet har gått ut med en sådan motion som den nu aktuella, där ni säger att vi har särskilda förpliktelser och att vi måste ha ett särskilt förhållande med Israel. Vi har ingen större anledning att ha några särskilda förhållanden med Israel än vi har att ha det med Grekland, Italien, Holland, Danmark eller vilken annan västeuropeisk stat som helst, som bekänner sig till de demokratiska frioch rättigheter och system som vi själva står bakom. Tvärtom är det bra att vi markerar mot israelerna när de gör sådant som t.ex. inmarschen i Libanon, när de förtrycker folk i områden där de inte har rätt att vara, osv. Vi har sett TV-inslag här i Sverige där Ariel Sharon -— tidigare överbefälhavare och försvarsminister i Israel — visat upp sitt flotta hus, sin farm, en välskött grönskande oas i Israel. Den farmen ligger på den plats där en palestinsk bosättning, en stor palestinsk by fanns fram till 1950-talet. Det borde man kanske ta upp och säga något om. Jag tycker att de skrivningar som har gjorts i utskottsbetänkandet är mycket bra, där vi klart markerar att vi inte lägger skulden ensidigt på Israel. Det finns mycket kritik som kan framställas mot PLO, och jag tycker att det är riktigt att den framförs. Men det är förvånansvärt att folkpartiet inte kan lämna Per Ahlmark-linjen efter så många år utan fortsätter att påstå att Israel är ett speciellt högtstående land, som moraliskt står över andra stater. Det är inte så. Israel tillämpar terror, folkförföljelse och övergrepp mot araberna, som de har under sin kontroll.

Herr talman! Oswald Söderqvist tycker att det är förvånande att folkpartiet på detta sätt talar för Israel. Jag tycker att det är en helt klar linje från vår sida. Vi säger att Israel är den enda demokratin i den delen av världen. Vi anser att Israel är en stat som är en garanti för att judar — var de än vistas i världen — skall kunna få medborgarskap där om de så önskar. Det är någonting som vi bör värna om. Jag sade också i mitt anförande att vi, genom att ha vänskapliga förbindelser med Israel på samma sätt som vi skall ha med alla andra demokratiska länder, skall ha en grund att stå på, så att vi även skall kunna kritisera om de gör någonting som vi tycker är felaktigt. Men jag anser att vi under de senaste åren — hos de socialdemokratiska företrädarna i denna kammare och i debatten — har fått en försvagning av stödet för Israel. Man har mer fördömt Israel om det landet har gjort någonting som man har ansett vara felaktigt än de andra grupperna, t.ex. PLO. Nu sade visserligen Oswald Söderqvist i sista meningarna av sitt inlägg att man möjligen också kunde fördöma vissa aktioner av PLO, men fördömanden från vpk av de terroraktionerna har varit mycket sällsynta; det har varit ensidiga fördömanden av de fel som man har ansett att Israel har begått. Det är det som är det olyckliga i denna debatt — att man helt enkelt utesluter möjligheten att kritisera den terrorverksamhet som är mest övervägande, nämligen den som bedrivs från PLO.

Herr talman! Jag har aldrig ifrågasatt folkpartiets klara linje. Alla vet att ni alltid ställer upp för Israel, och det är det som vi har kritiserat. Det framkom inte här, men i er motion skriver ni att vi svenskar har särskilda förpliktelser att slå vakt om Israel. Låt vara att Israel är ett hem för judarna precis som Grekland är ett hem för grekerna och Sverige är ett hem för svenskarna, men det finns ingen anledning att höja upp Israel till någon speciell status i våra internationella relationer. Tvärtom är det helt riktigt att vi genom vårt avståndstagande markerar vårt ogillande när israelerna, som de har gjort under de senaste decennierna, bryter mot folkrätten, ockuperar områden i strid med FN:s beslut, förtrycker och mördar arabisk befolkning på Västbanken — både barn och vuxna. Varför säger ni ingenting om det? Tala om ensidighet! Vi har fördömt all slags terror. Vi anser att terror inte är någon lösning. Det har vi också åtskilliga gånger framfört till PLO:s representanter. Men varför säger aldrig Kerstin Ekman någonting om den judiska terrorn från 1940-talet och framåt? Vad anser Kerstin Ekman om mordet på Folke Bernadotte t.ex.? Vad anser ni om det sätt varpå man nu behandlar den arabiska minoriteten inne i Israel, i Nasaret och på andra ställen? Varför tar ni inte upp de frågorna i stället för att bara tala om att Israel är så fint och att det landet måste vi ha kontakt med? Tvärtom skall vi naturligtvis trappa ned kontakterna, som vi gjorde när israeliska trupper marscherade in i Libanon och spred död och förintelse över det landet. Det vore bra om folkpartiet visade mindre av den ensidighet som ni anklagar andra för att visa.

Herr talman! Vi skulle kunna ha en stor debatt om vem som är skyldig till förintelsen i Libanon. Att som Oswald Söderqvist ensidigt lägga skulden på en part är ganska häpnadsväckande. Jag vill egentligen bara ställa två frågor till Oswald Söderqvist — efter den här diskussionen tycker jag att de behöver ställas. Har Oswald Söderqvist och vpk tagit officiellt avstånd från bl.a. PLO:s terroraktioner? Ifrågasätter Oswald Söderqvist staten Israels existens?

Herr talman! Det vore en fördel för ärligheten i debatten om man själv svarar på de frågor man har fått innan man ställer nya. Jag har inte någon större anledning att svara på Kerstin Ekmans frågor när hon inte svarar på mina. Men jag skall göra det i alla fall. Vi tar avstånd från terrorism som drabbar oskyldiga människor antingen den utförs av PLO eller någon annan. Sedan detta om ensidigheten igen. Varför tar ni aldrig upp palestiniernas rättigheter? Varför talar ni aldrig om det som händer på Västbanken? Det finns möjlighet att åka dit, att träffa folk ur den arabiska befolkningsgruppen och tala med dem — det behöver inte nödvändigtvis vara PLO-anhängare. Det finns möjlighet att ta del av de rapporter som olika FN-organ har sammanställt. Tänk på det i folkpartiet innan ni nästa gång skriver en sådan här motion. Det vore välgörande för debatten. Det vore också välgörande om folkpartiet klart talade om att ni tar avstånd från Israels inmarsch i Libanon. Vad man än kan säga om det landet så medförde den israeliska inmarschen inte någon förbättring utan drog verkligen död och våld och fasa över detta lilla land. Israelerna var inte ensidigt skyldiga till detta men deras inmarsch var en bidragande orsak. Och det skedde på Sharons initiativ. Det vore bra för debatten om också detta kunde komma fram någon gång när folkpartiet agerar i den här frågan.

Herr talman! Representanter för folkpartiet har varit i Israel, Oswald Söderqvist. Vår partiledare har varit där, och jag och flera andra från folkpartiet har varit där. Vi har diskuterat och vi har fört fram våra åsikter. Men grunden för att man skall kunna diskutera och föra fram sina åsikter är ju att man erkänner att Israel skall finnas kvar och att man vill stödja staten Israel för att utvecklingen skall bli en annan än den är i dag. Även om Oswald Söderqvist nu på några punkter tagit avstånd från PLO, är det mycket sällan man får höra vpk ta avstånd från PLO:s terroraktioner.
Herr talman! I det avseendet ligger jag flera hästlängder före Kerstin Ekman. Inte i något av de inlägg som hon har gjort här har vi fått höra det minsta lilla pip om något avståndstagande från Israels terroraktioner i historisk eller i nuvarande tid. Det tycker jag är ensidigt. Kom igen nästa gång det blir en debatt om Israel, Kerstin Ekman, och var då litet objektiv i stället för att beskylla oss för ensidighet! Jag kan sluta med att säga när det gäller Israels rätt att existera inom erkända gränser att vi sedan flera decennier tillbaka har erkänt att Israel har den rätten. Vi har gett uttryck för det mängder av gånger i debatter både här i riksdagen och på andra håll. Det råder alltså inte något som helst tvivel om detta. Jag har nu svarat på alla Kerstin Ekmans frågor, men jag har inte fått svar från henne på någon av mina. Jag bara konstaterar det.

Herr talman! Jag ber till att börja med att få yrka bifall till utrikesutskottets hemställan i betänkandet. Jag vill sedan bara göra några korta kommentarer till det särskilda yttrande som jag har fogat till betänkandet. Som framhålls i yttrandet är en viktig förutsättning för att få en fredlig lösning av problemen i Mellanöstern att det finns samtalsparter som är något så när representativa. Liksom utrikesutskottet anser också vi att PLO är en sådan representativ part. Enligt vår mening bör man därför ge PLO så mycket stöd som möjligt i det svåra läge organisationen nu befinner sig i. PLO utsätts inte bara för en mycket stark press från sina gamla fiender, USA och Israel, utan organisationen har också fått mycket stort motstånd från sina egna ”släktingar” i de olika arabländerna, bl.a. Syrien. Det är mot den bakgrunden som vi har tagit upp resonemanget om PLO-kontoret i Helsingfors. Vi har förståelse för svårigheterna att för andra befrielserörelser eller andra organisationer som vill verka i Sverige motivera att man ger PLO-kontoret en speciell status. Jag har emellertid i mitt särskilda yttrande uttryckt förhoppningen att Sverige liksom tidigare skall verka för att PLO tas med i resonemangen om en fredlig lösning av konflikten i Mellersta Östern och att PLO betraktas som en representant för det palestinska folket. Någon annan organisation, som kan jämföras med PLO, har ju ännu inte framträtt och kommer förmodligen inte heller att framträda. Herr talman! Med detta ber jag än en gång att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Frågan om diplomatisk status för PLO:s Helsingforsskontor har debatterats här i kammaren, på vpk:s initiativ, i stort sett årligen sedan 1979. Visserligen har temat haft små variationer, men kontentan har varit att Sverige skall stödja PLO genom att tillerkänna PLO diplomatisk status eller vissa diplomatiska privilegier. Utskottet har i betänkande efter betänkande likaså upprepat samma motiv för att avstyrka vpk:s hemställan. Så även i dag. Talesättet att trägen vinner äger tyvärr, Oswald Söderqvist, inte sin giltighet i detta ärende. Till grund för utskottets ställningstagande ligger Wienkonventionen från 1961, som enligt svensk tolkning uppställer följande kriterier för ett diplomatiskt erkännande: Det skall finnas en stat med ett bestämt territorium och en befolkning. Det skall finnas en regering som utövar effektiv kontroll häröver, och denna regering skall också ha vunnit ett rimligt mått av självständighet utåt och vara någorlunda accepterad internationellt. Sverige erkänner alltså stater — inte organisationer. Inget av de angivna kriterierna föreligger vad gäller PLO. Från PLO:s sida gör man heller inga anspråk på att vara en exilregering. För att bemöta, eller kanske snarare förekomma, Oswald Söderqvist skall på en gång erkännas att det har funnits fall där andra omständigheter spelat en avgörande roll för vår bedömning i erkännandefrågor. När informationskontoret för PRR, Sydvietnams provisoriska revolutionära regering, 1974 fick vissa, mycket begränsade diplomatiska privilegier var läget ett helt annat. PRR utövade då kontroll över stora delar av dåvarande Sydvietnam. PLO däremot kontrollerar inte något territorium och är i dag tyvärr en spridd och splittrad organisation. Det är också, som motionärerna framhåller, möjligt för Sverige att tolka Wienkonventionen på annat sätt eller ge begreppet diplomatisk status en annan definition. Så har skett på andra håll där PLO har diplomatisk status. Det är dock inte svensk praxis att utnyttja erkännanden eller diplomatiska förbindelser som medel för att demonstrera politiskt stöd. Om yrkandet om full diplomatisk status inte bifalls, vill motionären ta ett halvt steg och låta PLO komma i åtnjutande av de ekonomiska fördelar som diplomatisk status innebär. Detta skulle, som anges i utskottsbetänkandet, kräva en särskild lagstiftning och innebära ett svårmotiverat avsteg från svensk praxis. Att bifalla motionsyrkandena skulle för svenskt vidkommande skapa ett svårhanterligt prejudikat gentemot andra befrielseorganisationer, som ju också Oswald Söderqvist var inne på, t.ex. ANC och SWAPO. Det känns dock mycket angeläget att framhålla att detta ställningstagande på intet sätt innebär någon annan inställning till PLO än den som från svenskt håll många gånger uttalats. PLO betraktas för närvarande som den enda organisation som kan göra anspråk på rollen som företrädare för det palestinska folket. I FN och i andra sammanhang har Sverige givit uttryck för denna uppfattning och uttalat sympati för det palestinska folket. Sverige har också gjort mer för PLO än många andra länder. I Norge t.ex. har PLO inte ens tillåtits att upprätta ett informationskontor. Det föreligger, herr talman, ingen reservation till utskottets betänkande — endast ett särskilt yttrande.

Herr talman! Jag tror att det föreligger ett litet missförstånd om vad enigheten i utskottet rörde sig om beträffande PLO. Folkpartiet kan naturligtvis inte instämma i att PLO är den enda företrädaren för det palestinska folket. Det som vi gemensamt har konstaterat är att PLO måste erkännas som en representant för det palestinska folket. Därigenom kan man inte utesluta att det kan finnas också andra representanter för det palestinska folket. Detta är en mycket väsentlig grund för enigheten i fråga om Mellanöstern. Jag tycker att Oswald Söderqvists anförande här tidigare tyder på en fascinerande färgblindhet från vpk:s sida. Plötsligt har vi här ett förtryckt folk som man från vpk:s sida uppenbarligen vill slåss för med fermitet. Det sätt på vilket man i den här motionen valt att demonstrera sin solidaritet är att man vill ge diplomatisk status åt PLO-kontoret och bl.a. ge det ekonomiska fördelar som tullfri sprit och andra väsentliga saker för ett förtryckt folk. Jag tror, Oswald Söderqvist, att det vore bättre för palestinierna om vpk eftersträvade goda relationer med Israel i syfte att åstadkomma en realistisk lösning av konflikten i Mellanöstern genom konstruktiva samtal mellan Sverige och Israel. På så vis kan vi föra fram vår kritik och även komma till resultat så småningom. Till slut vill jag notera att vpk faktiskt har avstyrkt vpk:s egen motion, och jag ansluter mig till detta krav om avslag på motionen.
Herr talman! Jag tror att det vore till fördel för nivån på debatten här i kammaren om vi inte gjorde sådana vinklingar som Maria Leissner nyss gjorde, när hon talade om tullfri sprit och andra ”väsentliga fördelar” för förtryckta folk. Maria Leissner borde veta att det inte är något grundläggande argument i vår motion att man skall tillåta PLO-kontoret att köpa tullfri sprit. Jag hoppas att det var sista gången jag behövde höra en representant för folkpartiet stiga upp här i kammaren och anföra så dåliga argument. Det är ju två debatter som så att säga går i varandra här. Vi har aldrig sagt att palestinierna är ”dygdädla”, för att anknyta till den förra debatten. Vi har aldrig sagt att palestinierna är något speciellt folkslag eller någon speciell grupp, att de är överlägsna andra människor och andra grupper etc. Vi har aldrig sagt något sådant och vi kommer heller aldrig att göra det. Jag tycker alltså att Maria Leissner inte heller med det argumentet särskilt övertygande kammade hem någon poäng. Vad vi har sagt är att det gäller ett förtryckt folk som har fördrivits, och att vi vill stödja dessa människor. Vi anför kritik mot hur de agerar i många fall, som jag redan framhållit, och denna kritik kommer vi att fortsätta att framföra på samma sätt som hittills.
Herr talman! Jag tycker att det vore trevligt om vi kunde avsluta den här debatten i kammaren om PLO och Israel med att konstatera att vpk och folkpartiet står eniga när det gäller att fördöma terroristaktioner från bägge parter och att vi står eniga när det gäller att kämpa för dessa olika folkgruppers rätt att leva i fred och inom säkra och erkända gränser, inkl. naturligtvis israelernas rätt att leva inom säkra gränser. Med den sluttonen i debatten hoppas jag att vi kan föra en mindre upphetsad diskussion nästa gång här i kammaren.
Herr talman! Ja, det är vår linje. Vi har alltid följt den linjen i debatten när det gällt PLO och Israel. Vi har erkänt, som jag sagt tidigare, att israelerna har rätt att leva inom sina gränser, som det fattades beslut om en gång för länge sedan. Vi har fördömt terroraktioner. Vi fördömer all terror mot oskyldiga, vi fördömer all terror när det gäller sådana som inte är parter eller direkt inblandade i konflikter — dvs. allting som faller utanför normala krigshandlingar eller gerillaaktivitet. Vi är glada att folkpartisterna förenar sig med oss och också är villiga att fördöma Israels terrorhandlingar. Jag tolkar Maria Leissners inlägg så, att det är meningen att det skall bli på detta sätt i fortsättningen.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
Som det tidigare varit har ju Sverige inte gått emot att den ena parten haft säte i FN. Vi hade hoppats att man nu skulle göra det, och vi får återkomma till frågan. Det har inte varit några omröstningar om saken i FN på länge, som det står iutskottsbetänkandet.

Herr talman! Låt mig slå fast att det är ett enigt utskott som står bakom föreliggande betänkande om situationen i Kampuchea. Utvecklingen i landet har inte givit oss någon anledning att ändra uppfattning i erkännandefrågan. De vietnamesiska trupperna måste ovillkorligen lämna Kampuchea om någon fredlig lösning av konflikten i landet skall kunna uppnås. Ockupationen av Kampuchea är ett klart brott mot folkrätten. Därför kan Sverige inte erkänna den Vietnamstödda Heng Samrin-regimen, dvs. Folkrepubliken Kampuchea. Lika otänkbart är det för vårt land att ge legitimitet åt det s.k. Demokratiska Kampuchea — en koalition i vilken bl.a. ingår de röda khmerer som spred död och förintelse i landet under den s.k. Pol Pot-regimens dagar. Däremot är vi beredda att fortsätta Sveriges insatser när det gäller humanitärt stöd. Insatserna har varit omfattande, och vi har anledning att räkna med att så blir fallet även i fortsättningen.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
Herr talman! Bara en kort kommentar till Bengt Silfverstrand. Vi har i vpk:s motion påpekat att det är riktigt att Sverige inte godkänner någondera partens rätt till representation. I konsekvensens namn bör vi då vända oss mot det s.k. Demokratiska Kampucheas plats i FN. Det är det som Sverige inte har gjort och som vi i vpk hoppas kommer att ske när frågan nästa gång blir aktuell.
Herr talman! Kulturutskottet har tidigare behandlat frågan om reklam i TV. Centerpartiet ville vänta med utskottsbehandlingen av sin motion till efter sommarens centerstämma. Utskottsmajoriteten avstyrker motionen, eftersom det redan har tillsatts en utredning som skall ta reda på vilka ekonomiska konsekvenser i första hand reklamfinansierad TV kan komma att få för andra medier. Folkpartiet och moderaterna anser inte att någon sådan utredning behövs. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Allra först kanske man skall erinra sig syftet med propositionen. Det är att så bra som möjligt ta till vara den kompetens och kapacitet som finns hos forskarna inom högskolan. Dessutom skall vi ha i minnet att det här förslaget får ses som ett komplement till de samverkansformer som redan finns mellan högskolan och andra intressenter, bl.a. näringslivet. Propositionen utgår från att uppdragsforskning fortfarande kommer att vara den dominerande samverkansformen. Mot den bakgrunden är det bara några få ord jag har att säga om de här två reservationerna. Vpk-reservationen ser i förslaget risker för att institutionernas forskning på ett otillbörligt sätt kommer att styras av utomstående intressen. Utskottet delar härvidlag inte reservantens riskbedömning. Vi ser inte risker i den utsträckning och till den grad som reservanten gör. Där reservanten bara ser risker ser utskottet framför allt positiva möjligheter till ökad samverkan. I propositionen anges, och utskottet understryker detta, att det självklart ankommer på högskolemyndigheterna, och ytterst på högskolestyrelsen, att se till att bisysslorna inte blir till men för verksamheten i högskolan. I reservation nr 2 av m och fp vill reservanterna att utbildningsverksamhet också skall inkluderas i den vidgade bisysslemöjligheten. Låt mig då först bara säga att propositionen gäller forskning och utvecklingsarbete. Ett skäl till det är, att det är just de här aktiviteterna som vi anser att det är allra viktigast att samverka kring, för att snabbt få ut resultat av forskning och utvecklingsarbete i högskolan till praktiskt nyttiggörande. Ett annat skäl är att det är på forskningens och utvecklingsarbetets område som fall har inträffat som gör en speciell reglering motiverad. När det gäller utbildning bedömer utskottet det som onödigt med en särskild reglering. Här räcker alltså, enligt vår mening, reglerna i lagen om offentlig anställning , som reglerar bisysslor i övrigt. Utskottet anser att reservanterna här nedvärderar de möjligheter som finns i LOA. Vad slutligen gäller reservanternas exemplifiering av lärarnas medverkan i studieförbund delar utskottet uppfattningen att det är värdefullt. Det framgår av betänkandet på s. 6. Med detta korta inlägg yrkar jag bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Egentligen finns det inte så mycket att tillägga till det som redan har sagts. Jag vill bara för centerns del framhålla att vi tycker att det är mycket värdefullt att vi nu får en reglering när det gäller högskolelärarnas bisysslor. Vi tycker att det är viktigt att stärka sambanden mellan högskolan och olika institutioner i samhället. Vi vill gärna se högskolorna som något slags utvecklingsmotor i den omgivning där de finns. Vi tror att de nya reglerna kommer att kunna underlätta en sådan utveckling. Jag tycker precis som föregående talare att reservation 2 är en ganska onödig reservation. Möjligheter för högskolelärare att också medverka i t.ex. studieförbundens verksamhet finns redan. Det är en verksamhet som redan praktiseras med utgångspunkt i de möjligheter som lagen om offentlig anställning medger. Vi har alltså litet svårt att förstå vad reservanterna är ute efter, vilka ytterligare möjligheter de vill skapa. Självfallet måste omfattningen av högskolelärarnas lärarverksamhet utanför sin högskoleanställning anpassas till de krav och önskemål som den ordinarie arbetsgivaren har, precis som inom all annan statsförvaltning. Det finns alltså inte, tycker vi, någon anledning att på det här området urskilja högskolelärare från andra statligt anställda, t.ex. andra lärarkategorier inom den statligt reglerade sektorn. Jag vill också yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet och avslag på reservation 2.

Herr talman! Det råder ett nära samband mellan den fråga vi behandlar i dag och den diskussion som vi förde häromveckan om den s.k. uppdragsutbildningen. Även i fråga om högskolelärarnas vidgade möjligheter att utöva bisysslor handlar det om en utveckling mot ett sammanväxande mellan den högre utbildningen-forskningen och olika privata intressen. Det är allvarligt, och det är orsaken till att vpk yrkar avslag på förslaget om ändring i högskolelagen. Förslaget innebär att riskerna ökar för att institutionernas forskning på ett otillbörligt sätt kommer att styras och inriktas av utomstående intressen. De studerandes möjligheter att få handledning inom olika områden kan komma att beskäras. Åtskillnaden mellan arbetet inom högskolan och bisysslan kommer säkert många gånger att bli illusorisk. Justitiekanslern har i sitt remissyttrande riktat mycket skarp kritik mot detta förslag till ändring av högskolelagen. JK befarar att man här bryter mot bestämmelser som är avsedda att skydda förtroendet för tjänstemännens opartiskhet. Andra tjänstemannagrupper kan komma efter och kräva att också för sin del få en särreglering. JK menar att det är viktigt att förtroendet upprätthålls för den forskning som bedrivs inom högskolan. Han befarar också negativa konsekvenser för rättssäkerheten. Andra tunga remissinstanser såsom JO har också framfört mycket kritiska synpunkter. Riksrevisionsverket framhåller att högskolornas vetenskapliga oberoende kan komma att äventyras om starka partsintressen — i detta fall näringslivet — ges stora möjligheter till påverkan. Vänsterpartiet kommunisterna instämmer i denna kritik som i långa stycken överensstämmer med vad vi själva framfört.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

Herr talman! Den proposition som nu ligger på riksdagens bord om rätt för högskoleforskare att inneha bisysslor är utan tvivel ett steg i rätt riktning. Faktum är att sådana här bisysslor mer eller mindre legalt redan har innehafts och innehas av högskoleforskare. Många gånger är det kanske en förutsättning för att vi över huvud taget skall kunna behålla de vid en internationell jämförelse mycket dåligt avlönade högskoleforskarna här i landet. Till detta kommer naturligtvis också att vi får en önskvärd samverkan med näringslivet — men inte bara med näringslivet, det vill jag understryka, Bo Hammar. Faktum är att den här bisyssleverksamheten lika gärna kan avse organisationer av olika slag. Den kan också avse offentliga myndigheter. Man kan i detta sammanhang också göra en jämförelse med den uppdragsutbildning varom riksdagen ju tidigare har fattat ett beslut. Men det finns ett skönhetsfel i den här propositionen. Den nämner alltså rätt till bisysslor vad gäller forskning och forskningsutveckling, men den stannar med detta. Det är en brist. I själva verket är det tre områden som framför allt sysselsätter högskolorna och universiteten. Det är forskning och forskningsutveckling, men det är också utbildning. Utredningsmannen, regeringsrådet Jöran Mueller, tar upp alla dessa tre områden och vill inte göra något undantag. Folkpartiet och jag själv har i olika motioner påpekat detta förhållande. Det finns inga skäl att inte också ta med utbildningen bland de områden som kan bli föremål för bisysslor. Den omständigheten att så nu inte sker är ägnad att förstärka det intryck som man ibland får, nämligen att utbildningen har lägre status än den övriga verksamheten vid högskolor och universitet. Detta är beklagligt. Dessutom bortser man i det här sammanhanget från de betydelsefulla insatser som universitetslärarna kan göra när det gäller forskningsinformation och fortbildning. Nu invänds kanske att det ju ändå går att hålla på med denna verksamhet, den medges av andra lagrum. Men likafullt måste det betraktas som en brist att man inte explicit fastslår att också utbildning kan vara med bland de områden där högskoleforskare kan utöva bisysslor. Vad till sist, herr talman, gäller de farhågor som uttryckts av Bo Hammar och vpk, så skall man ingalunda blunda för dem. Alla system kan missbrukas, och det här kan också missbrukas. Å andra sidan talar så mycket i den här situationen för att vi också legaliserar det som redan pågår och som kanske är en förutsättning för att universiteten och högskolorna över huvud taget skall kunna vidareutvecklas. Allting talar för detta, och för den skull bör vi också se positivt på det här förslaget. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation 2.

Herr talman! Jag noterar med en viss tillfredställelse att också Birger Hagård tydligen känner ett litet stänk av oro över vart utvecklingen barkar hän. Man borde kunna förvänta sig ännu större oro från kulturkonservativa utgångspunkter. Vad det här handlar om är ju inte att sätta totalt stopp för universitetslärares och forskares möjligheter att inneha vissa bisysslor. Möjligheterna till bisysslor finns redan i dag. Propositionen och utskottsbetänkandet innebär ju att dessa möjligheter i mycket stor utsträckning utökas. Vad det handlar om är, som jag framhöll i mitt tidigare inlägg, de väldigt stora riskerna för att privata intressen, vinstintressen, kan komma att spela en allt större roll i våra högskolor. Det är därför som vi i vpk tycker att det är bättre att försöka mota Olle i grind och avslå den här propositionen.

Herr talman! Jag tror att Bo Hammar målar en viss potentat på väggen. Man skall inte vara så rädd för framtiden, inte så rädd för nyheter. Jag tror tvärtom, som jag sade i mitt tidigare inlägg, att det här kan betyda en god och bättre utveckling för våra universitet och högskolor. Däremot ser jag fram emot den dag då Bo Hammar och det parti han företräder också försöker slå vakt om våra universitetslärares och högskoleforskares möjligher att verkligen kunna bedriva sin verksamhet. Både lönemässigt och i andra hänseenden blir det allt svårare för dem att hävda sig vid internationella jämförelser. Vi får därför vara tacksamma för de möjligheter som ges att reparera dessa brister, och det föreliggande förslaget bidrar till detta.
Herr talman! Den proposition som vi nu behandlar är främst ett uttryck för det växande behov som finns av samverkan mellan högskola och näringsliv. Att forskare vid universitet och högskolor har s.k. bisysslor vid sidan av sin ordinarie verksamhet kan bidra till att den kunskapsuppbyggnad som äger rum inom högskolan görs tillgänglig för fler. Det kan också bidra till att den isolering som ibland kan vara ett hot för den akademiska världen bryts. Forskningens rön behöver ofta konfronteras med verkligheten, t.ex. i form av de behov som finns ute i företagen eller på en marknad. Till den argumentering som Bo Hammar förde nyss skulle jag för folkpartiets del vilja svara genom att anknyta till något jag sade om uppdragsutbildning, när vi behandlade den propositionen häromveckan. Vi kan se att det i ett framtidsperspektiv kan finnas risker för att samverkan mellan högskola och näringsliv går så långt att högskolans och forskningens integritet hotas. Men vår bedömning i dag är att den risken är avlägsen. Ett av de stora problemen i högskolan i dag är det motsatta, nämligen att verksamheten inte är tillräckligt verklighetsanknuten och i vissa fall inte tillräckligt marknadsanpassad. Folkpartiet anser det vara värdefullt att en bred riksdagsmajoritet signalerar till de statsanställda forskarna att den ser positivt på att bisysslor förekommer. Tillsammans med propositionen om uppdragsutbildning utgör föreliggande proposition en viktig positionsförskjutning för socialdemokraterna i synen på samverkan mellan högskola och näringsliv. Parentetiskt kan jag säga att man önskar att den här attityden gick igen på en del andra områden där den offentliga sektorn är arbetsgivare, t.ex. gentemot läkare som vill utöva sitt yrke på fritid. Att universitetsforskare har bisysslor är något mycket gammalt. Sedan lagen om offentlig anställning tillkom har bestämmelser om bisysslor funnits i den. I de flesta fall har dessa bestämmelser varit till fyllest. Att man nu tar in en bestämmelse i högskolelagen om detta tolkar jag framför allt som en signal från statsmakterna att sådana bisysslor i ännu fler fall än i dag skall vara tillåtna. Skillnaden mellan utskottsmajoriteten och reservanterna i reservation 2 skall inte överdrivas. De forskare som i dag begär att få ha undervisning som bisyssla får ofta tillstånd från arbetsgivaren enligt reglerna i lagen om offentlig anställning. Utskottsmajoriteten förutsätter i sin skrivning att så skall vara fallet även i fortsättningen. Eftersom den nya lagparagraf vi nu skall införa i högskolelagen i huvudsak tjänar som en vägledning för de statliga arbetsgivarrepresentanter som skall tolka lagen om offentlig anställning, förstår vi reservanter inte riktigt varför man i högskolelagen skall göra skillnad på forskning och utbildning. Vi anser att båda typerna av bisysslor är värdefulla. Båda går i de flesta fall att förena med verksamheten i högskolan, och båda kan bidra till att bryta de tendenser till isolering som ibland kan finnas inom högskolan. Såvitt jag förstår är skillnaden i sak mellan majoriteten och reservanterna liten, och det skulle bidra till klarhet i fråga om regeltolkningen, om kammaren biföll reservation 2. Den vidare formulering som finns i reservationen är också den som regeringens utredare i ärendet föreslog. Jag ber därför att få yrka bifall till reservation 2 i utbildningsutskottets betänkande.

Herr talman! Lars Leijonborg gör mig litet nyfiken, när han säger att ett avgörande problem är att den högre utbildningen inte är tillräckligt marknadsanpassad. Jag är faktiskt litet fundersam på hur det skall gå till att ytterligare marknadsanpassa vår högre utbildning. Problemet är precis det motsatta. Vi har en situation där de statliga anslagen till högskolor och universitet urholkas. Avgörande delar av den högre utbildningen och forskningen görs mer och mer beroende av en privatkapitalistisk marknad. Detta är huvudproblemet. En viss nyfikenhet känner jag som sagt inför vilka steg Lars Leijonborg vill ta för att ytterligare foga in vad vi hade hoppats skulle vara fria högskolor och universitet i marknadsekonomin.

Herr talman! Låt mig ta två exempel som svar till Bo Hammar. För det första: Tyvärr är det fortfarande så att många som utbildar sig inom högskolan inte får arbete efter avslutad utbildning. Det kan vara ett uttryck för att högskolan inte är tillräckligt anpassad till marknadens behov. För det andra: Man träffar ofta företrädare för näringslivet som anser att de studenter som kommer ut från högskolan inte har kunskaper som är riktigt adekvata för de behov som finns inom näringslivet. Även det är ett exempel på att utbildningen inom högskolan ibland inte är tillräckligt anpassad till marknadens behov.

Herr talman! En arbetsgrupp inom kommunikationsdepartementet presenterade för ett år sedan rapporten Kostnader och avgifter inom trafiksektorn. I det betänkande som vi i dag diskuterar ser majoriteten denna rapport som en översyn av 1979 års trafikpolitiska beslut. Detta är ett resonemang som vi från moderata samlingspartiet inte accepterar. Arbetsgruppens material och slutsatser har rönt stark kritik och kan enligt vår uppfattning inte läggas till grund för trafikpolitiska beslut. 1979 års trafikpolitiska beslut tillkom efter ett långvarigt utredningsarbete under stora delar av 1970-talet. Självfallet kom detta beslut att präglas av de bedömningar av samhällsekonomin som då gjordes. Men 1970-talets samhällsekonomiska bedömningar är — vågar jag påstå — inte giltiga i dag. Den som vägrar inse detta lever kvar i det förgångna. I reservation 1, som är fogad till betänkandet, konstaterar vi att 1979 års beslut nu varit i kraft i så många år att en utvärdering av beslutet är nödvändig. Ett av de grundläggande problemen inom kollektivtrafiken är den mycket kraftiga höjningen av skattesubventionerna. Under den senaste 15-årsperioden har dessa ökat från 20 20 till mellan 50 och 60 Z av de totala kostnaderna. Alla borde vara överens om att detta är en i längden omöjlig situation. Skattebetalarnas sammanlagda kostnader för skattesubventionerna uppgår i dag till 4 miljarder kronor. Av det skälet borde alla rimligtvis kunna ställa sig bakom vårt förslag om ett uttalande om att denna utveckling måste stoppas. Så har dess värre inte skett, varför vi har fogat reservation 3 till betänkandet. Herr talman! Det finns i dag en allt större enighet om att det är nödvändigt att reformera affärsverken. Regeringen har dock valt att föra en tvehågsen och defensiv politik. Även om vissa framsteg har gjorts — som exempel kan nämnas televerkets ökade självständighet och möjligheterna för postverket och televerket att finansiera investeringar på den öppna kapitalmarknaden — krävs det mer genomgripande förändringar av affärsverken och deras verksamhet. De affärsverk som vi här behandlar har en gemensam omsättning på ca 50 miljarder kronor, och man sysselsätter närmare 150 000 personer. Både denna storlek och de faktiska monopol på verksamhetsgrenar som affärsverken har visar på vikten av att de sköts framsynt och effektivt. Om så ändå inte sker beror det förmodligen mer på oss politiker än på verken själva. Affärsverken har dels myndighetsuppgifter, dels förvaltningsuppgifter. Det är denna sammanblandning som vi tar upp i motionen. Affärsverken är helägda av staten och de facto genom affärsverksformen också en del av statsmakten. Ytterst drivs affärsverken av politiskt valda företrädare för väljarna. Televerket gavs för några år sedan, genom beslut som hade föranletts av en proposition, möjlighet att via Teleinvest finansiera sina verksamheter på den öppna marknaden. Samma möjligheter har postverket delvis också fått. Detta är steg i rätt riktning, men fortfarande är det politiska inflytandet omfattande. Affärsverkens ställning som en del av staten — de bestämda reglerna för ärendenas handläggning och ihopblandningen av myndighetsfunktionen med de affärsdrivande uppgifterna — riskerar att dämpa utvecklingen. Affärsverkens utvecklingsmöjligheter kan bedömas utifrån framtidsutsikterna för de varor och tjänster som de producerar. Samtliga verk, förmodligen med undantag för luftfartsverket, kommer sannolikt att möta en hårdare konkurrens än vad som är fallet i dag — detta mycket beroende på den snabba tekniska utvecklingen. Mycket tyder på att affärsverken har sämre förutsättningar att möta framtiden än sina privata konkurrenter. Det finns därför skäl att i tid se över affärsverken och den form som de arbetar i och att vidta åtgärder. Till utskottets betänkande finns fogade ett antal reservationer i denna del. Reservation 4 avser affärsverkens monopol. Vi har där krävt att dessa, så långt möjligt, skall begränsas. Alla erfarenheter visar att verksamhet under monopol förr eller senare leder till bristande kostnadsmedvetande och risk för slöseri med allmänna resurser. Det ligger också en uppenbar fara i att ett och samma företag driver både konkurrensutsatta och monopolskyddade verksamheter. I reservation 5 förordar vi en överföring av affärsverken till aktiebolagsform. Vi menar att det finns mycket att vinna på en sådan åtgärd. - Affärsverken skulle få samma bolagsform som sina konkurrenter, och därmed förmodligen kunna uppträda på ett smidigare sätt. —- Man skulle kunna utnyttja aktiebolagslagens förmånligare regler för avskrivningar. —- Större krav skulle ställas på ledning och styrelse. Styrelsen skulle få det direkta ansvaret för investeringarna och deras finansiering. Därmed skulle också ges ökade möjligheter till mera långsiktiga beslut. —- Verksamheten skulle kunna drivas rationellare, därför att de krav som i dag ställs på offentlighet, och som riskerar att vara en nackdel ur konkurrenshänseende, skulle försvinna. = För staten skulle ett byte av företagsform, förhoppningsvis, innebära en rationellare verksamhet och därmed en mindre belastning på statsbudgeten. Reservation 6 avser ett sammanförande av de myndighetsutövande verksamheterna. Genom att överföra affärsverkens kommersiella verksamhet till aktiebolagsform skapar man samtidigt förutsättningar för en ändamålsenligare form för verkens myndighetsutövande verksamhet. De olika affärsverkens myndighetsutövning är, som vi ser det, av likartad karaktär. Det bör därför finnas förutsättningar att sammanföra dem till en enda myndighet, eventuellt med olika avdelningar för resp. affärsverk. Reservation 7, slutligen, gäller en utförsäljning av en rad av affärsverkens dotterbolag. Odiskutabelt är det så att flera av dessa bolag har föga gemensamt med den verksamhet som verket en gång startades för. Denna typ av dotterbolag menar vi bör säljas ut. Ofta är ett affärsverk tillsammans med något eller några dotterbolag helt dominerande på en marknad. Detta menar vi är fel. Staten skall inte ha en sådan ställning, utan konkurrens måste i stället eftersträvas. Nya ägare till dotterföretagen skulle dessutom kunna stimulera utvecklingen inom olika marknadsområden. Jag ber med detta som bakgrund, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 1 och 3-7, fogade till betänkandet.

Herr talman! Konkurrens och fri etableringsrätt är de mäktiga medel som i en marknadsekonomi tvingar företagen att anpassa produktionen till konsumenternas önskemål. I liberalismens socialt styrda marknadsekonomi finns viktiga uppgifter för staten när det gäller att sätta upp ramar för företagens verksamhet, t.ex. vad gäller miljöpåverkan och medbestämmande för de anställda. En del verksamheter har därtill ansetts utgöra s.k. naturliga monopol, t.ex. telefoni, postbefordran och järnvägstransporter. Men gränserna för statlig affärsverksamhet bör ständigt granskas kritiskt. Sett i ett historiskt och internationellt perspektiv har gränserna varierat betydligt. Även den tekniska utvecklingen påverkar vad som är naturligt för staten att sköta. I Sverige driver staten affärsverksamhet både i skydd av monopol och i branscher med konkurrens från enskilda företag. Verksamheten sker genom statligt ägda bolag, affärsdrivande verk och dotterbolag till affärsverken. Offentligt ägda institutioner tillhandahåller t.ex. tjänster som också finns inom det enskilda näringslivet. Försäljning av telefoner och kringutrustning är ett sådant exempel. Det kan också ske genom att statliga verk utvidgar sin verksamhet på områden som ligger nära deras eget. Postens budverksamhet är ett sådant exempel. Det finns stora faror i offentlig affärsverksamhet. Monopol leder alltid till ineffektivitet, stelhet och ointresse för konsumenterna. Myndigheter som också driver affärer riskerar att bokföra utgifterna på myndighetsutövningen och inkomsterna på affärsverksamheten och därigenom uppnå goda affärsresultat trots att verksamheten är mindre effektiv än den som enskilda företag bedriver i branschen. Enskilda företag riskerar därigenom att slås ut. Motmedlet har varit att överföra konkurrensutsatt verksamhet till särskilda bolag. Detta har ingalunda skett systematiskt. Men där så skett, har möjligheterna till dolda subventioner minskat eller försvunnit. Faran är dock inte över i och med det. Kontrollen av att statliga företag och myndigheters dotterföretag verkligen uppfyller rimliga vinstmål är för närvarande helt otillräcklig. Ett enskilt företag som inte lämnar rimlig avkastning på insatt kapital måste förr eller senare rekonstrueras eller träda i likvidation. För statligt ägda företag finns ingen motsvarande garanti. Resultat med dålig eller negativ avkastning brukar regelmässigt läggas till handlingarna utan någon som helst åtgärd. I slutändan är det konsumenterna som drabbas. Frånvaron av tvingande avkastningskrav blir en konkurrensfördel för den statligt ägda verksamheten gentemot enskilda företag. Denna snedvridna konkurrens leder till minskad effektivitet i samhällsekonomin och dyrare produkter eller tjänster. Herr talman! I trafikutskottets betänkande 3 behandlas frågor som minskning av affärsverkens monopol liksom försäljning av affärsverkens = Prot. 1985/86:43 dotterföretag. Dessa frågor har aktualiserats i två moderatmotioner. Utskot 4 december 1985 tets socialdemokrater och den kommunistiska representanten har ställt upp. == Ara dag till försvar av det nuvarande monopolet och mot försäljning av affärsverkens dotterföretag. De tre icke-socialistiska partierna har reserverat sig, varför jag avslutningsvis yrkar bifall till reservationerna 4 och 7.

Herr talman! Trafikutskottets betänkande 3 behandlar bl.a. en centermotion, nr 442, som jag inledningsvis vill kommentera. I den allmänna samhällsdebatten talas ofta om behovet av en förbättrad kollektivtrafik, om behovet av en utbyggnad av vägar för att kunna göra trafiken säkrare men också snabbare och dessutom ge möjlighet till en ökad trafik. Sällan tar någon upp vikten av att i stället planera på ett sådant sätt att trafiken kan minimeras. I en centermotion tar vi upp just denna fråga. Vi anser att samhället bör utformas så att antalet persontransporter inte fortsätter att stiga i samma takt som hittills. Ett sätt är att i samhällsplaneringen medvetet arbeta för att närma arbetsplatser och bostäder till varandra. Ett annat är att vid stadsplanering uppmuntra till etablering av närservice. Ett ytterligare sätt kan vara att tillse att det i närområdena finns tillgång till upplysta och trafiksäkra gångoch cykelvägar. Trafikutskottet hänvisar för sin del till planoch bygglagen och anser att vårt motionskrav därigenom tillgodoses. Utskottets förslag är att i avvaktan på riksdagens behandling av förslag till ny planoch bygglag motionen ej skall föranleda någon riksdagens åtgärd i nu aktuell del. Från centerhåll har vi inte anfört någon reservation utan anslutit oss till utskottets mening. Men, herr talman, det viktiga är då att också övriga partier står bakom utskottets enhälliga uttalande i verkligheten och inte bara på papperet. För vad menas med — och nu citerar jag ur planoch byggnadslagen — ”lokalisering av lämpliga arbetsplatser och andra verksamheter som bidrar till att ge bostadsområdena ett mångsidigt socialt liv”? Ja, från centerhåll menar vi arbetstillfällen som inte medför negativ miljöpåverkan. Vi avser också kommersiell och offentlig service såsom sjukvårdscentraler, bibliotek, kanske biografer, samlingslokaler osv. Bra lokalsamhällen medverkar enligt vår mening till att mycket kan klaras utan behov av vare sig privat biltrafik eller allmänna kommunikationer. Men då måste vi också planera medvetet i kommunerna. Stormarknader med externa lägen medverkar naturligtvis till att dra undan köpkraften från de mer närbelägna livsmedelsbutikerna. Butiker, banker och idrottsanlägg ningar, som ofta läggs i industriområden, medverkar också till att försämra | underlaget i våra närområden. Det skapar också ett behov av trafik för att människorna skall kunna komma till dessa anläggningar. Enligt centerns mening skall en vettig planering söka åstadkomma bra | lokalsamhällen och bra stadsdelscentra och den skall motverka externa egentligen inte alls hör hemma där. 95 Enligt centerns uppfattning kan vi med en medveten planering medverka till att minska trafikbehovet när det gäller såväl enskild biltrafik som kollektivtrafik. Frågan är om också övriga partier i verkligheten ställer upp på detta — i utskottet har man gjort det genom den skrivning som föreligger. Men detta måste följas upp från ord till handling i planeringsarbetet i kommunerna. Från centerhåll kommer vi att uppmärksamt följa frågan. Några ord om järnvägen och tunga transporter. Vpk har liksom centern en järnvägsvänlig syn. Vi tycker det är viktigt att så mycket som möjligt av den tunga trafiken kan gå på järnväg i stället för på landsväg liksom att vi utnyttjar hav, sjöar och vattendrag. Dels är dessa bra transportmedel, dels är de miljövänliga. Från centerns sida tycker vi dock att utskottet i denna fråga har lyckats åstadkomma en rimlig skrivning, och vi har inte ifrågasatt den. Vi följer dock nogsamt dessa frågor och är beredda till olika slag av initiativ om så skulle behövas. Herr talman! I en moderatmotion har behovet av en ökad avgiftsfinansiering av kollektivtrafiken tagits upp. Jag vill något kommentera också denna. Från centerns sida anser vi att det är viktigt med bra kollektivtrafik, och vi menar att samhället måste ta ett övergripande ansvar härför — såväl planeringsmässigt som ekonomiskt. Vi är från centerns sida klart medvetna om att kostnaderna för den kollektiva trafiken har ökat starkt under de senaste åren för såväl kommuner som landsting. I ett sådant läge är det viktigt att se till att taxorna inte släpar efter. Men enligt vår mening är detta en självklar uppgift för politikerna i resp. länsbolag och ingenting för riksdagen. Därför yrkar vi bifall till utskottets hemställan i denna del. Från centern har vi också i motionen tagit upp en del andra frågor, bl.a. frågan om flexibel skolstart och flexibla arbetstider i syfte att bättre utnyttja transportmedlen. Utskottet hänvisar här till skolmyndigheter och arbetsmarknadens parter. Vi har i dag inget yrkande i denna fråga utan ansluter oss till utskottets hemställan. För egen del tror jag att en förkortning av arbetstiden och ett åtföljande tvåskiftssystem exempelvis inom den offentliga sektorn på sikt skulle medföra ett betydligt bättre utnyttjande av den kollektivtrafik vi har. I samma motion har vi också tagit upp frågan om möjligheter att medföra cyklar på bussar och lokaltåg. Jag noterar med tillfredsställelse att utskottet här har åstadkommit en positiv skrivning. Utskottet anser visserligen att det bör ankomma på i första hand trafikhuvudmännen att ta ställning till dessa frågor, men detta är en synpunkt som vi har anslutit oss till. Centerpartiet har vidare tillsammans med folkpartiet och moderata samlingspartiet två reservationer. Den ena handlar om minskning av affärsverkens monopol och den andra om försäljning av affärsverkens dotterföretag. Jag vill, herr talman, avslutningsvis något kommentera också dessa reservationer. Som jag tidigare påpekat har vi från centerns sida en positiv syn på SJ. Vi har samma positiva syn på televerket, postverket och luftfartsverket. Vad jag nu sagt innebär emellertid inte att vi på något sätt skulle avstå från att kritiskt granska dessa företag. Tvärtom är det vår plikt mot medborgarna att göra det, likaså att ställa krav på så hög effektivitet som möjligt inom våra statliga affärsverk. En översyn av affärsverkens monopol och likaså en översyn av affärsverkens dotterbolag bör enligt centerns mening ske.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

Herr talman! Antalet bilar ökar igen! utropar Bilindustriföreningen i en skrift som kommit ledamöterna till handa i dag. Bilismens expansion fortsätter alltså. Det faktum att bilen i dag är ett nödvändigt transportmedel, framför allt i glesbygden, får inte hindra att bilismens skadeverkningar och kostnader omvärderas från grunden. Vpk anser att överflödsbilismen kan och skall begränsas. Vissa riksdagsbeslut från försommaren vilar på en trafikprognos som redan har spruckit. De åtgärder som kommer att vidtas för att t.ex. minska luftföroreningar, försurning och skogsdöd drunknar i den stora och ökande mängden tunga landsvägstransporter. Med nuvarande utveckling finns det inga förutsättningar att uppnå de miljöförbättringar och energibesparingar eller det minskade vägslitage som vissa löften förutskickat. Ytterst handlar bilsamhällets uppbyggnad och expansion om makt och inflytande för biljättar och motororganisationer. De transnationella bilföretagens relationer till regering och myndigheter antar i Sverige överstatliga och odemokratiska former — detta har tidigare diskuterats i en interpellationsdebatt. Samtidigt sker en monopolisering av bilspeditionsföretagen i Sverige, en monopolisering som har samma bakgrund som när det gäller projektförslaget Scandinavian Link. Denna utveckling har vi kunnat läsa om i tidningarna under de senaste dagarna. Förklaringen är att företagen producerar allt mindre för lager och alltmer för direkt leverans till kunderna. När transportsektorn omvandlats till jättelika och rullande lagerlokaler ökar också storföretagens redan höga vinster. Tid är pengar! Men miljö tycks inte värderas alls. I går gjorde Svenska byggnadsentreprenörföreningen tillsammans med Svenska vägföreningen ett kampanjartat utspel för, som det hette, en ny motorvägstriangel som skall sätta fart på Sverige. Det handlar om ett projekt på 13 miljarder — det skall alltså genomföras i samma anda som i fråga om Scandinavian Link, men utan brosystem. Det handlar om nya motorleder och motorvägar som skall knyta samman Helsingfors-Göteborg-Malmö med Jönköping-Örebro-Karlstad och Sundsvall för att man skall uppnå s.k. internationell toppstandard. Detta är ytterligare en idé som skall genomföras helt på storfinansens villkor. Man frågar sig vilken strategi regeringen har för att bemöta dessa tuffa propåer. Om de stora företagen får som de vill kommer stora delar av Sverige att asfalteras. Alla ”felande länkar” kommer att ersättas med superautostrador — så blygsamt beskriver Gyllenhammar och den europeiska makteliten sina idéer — för att man ytterligare skall kunna öka den tunga trafiken. Då blir de samhällsekonomiska effekterna förödande. Jag tror att det handlar om samhällets ömmaste punkter just nu: en ekologisk, en ekonomisk, en politisk och också en moralisk kris. Vem skall styra över framtiden och våra liv? Skall det bli Volvo eller folket? Det vore intressant att höra regeringen tala klarspråk och peka på delar av en strategi och allra helst en riktig strategi. I genomsnitt går det åt nära åtta gånger mer energi för att frakta 1 ton gods på landsväg jämfört med järnväg. Drygt 90 96 av järnvägstransporterna går på elektrifierade bandelar. Elektriska lok förorenar inte miljön. Även genom transporter på bandelar som inte är elektrifierade skonas miljön genom att tågen kan utföra ett större trafikarbete med en viss mängd energi än det som med samma mängd energi kan utföras av bilar på väg. Herr talman! Den tunga lastbilstrafiken har lett till hård förslitning av vägarna med åtföljande höga kostnader för underhåll m.m. Undersökningar av bl.a. vägbroarnas tillstånd har i många fall visat på mycket betydande skador, som vållats av den tunga trafiken. Nog tycker jag att det är ett litet märkligt agerande från centerns sida i kammaren just nu. Trots att centerns företrädare här från talarstolen säger sig anse att vpk och centern är överens i de här frågorna, att satsningar på järnvägen skulle betyda mycket miljömässigt och att det i många andra avseenden skulle vara bra om vi flyttade över den tunga trafiken till järnväg, så nöjer sig nu Rune Thorén med att säga att utskottet har en rimlig skrivning. Men det handlar väl inte bara om skrivningar, texter och pappershandlingar, när vi diskuterar här i riksdagen! Det måste ju också handla om vilken politik som ligger bakom och om hur verkligheten ser ut och hur den skall komma att se ut, Rune Thorén. Den trafikoch transportstruktur och den s.k. infrastruktur som håller på att bryta igenom i Sverige vägrar de flesta partier att diskutera. Eftersom hela frågekomplexet inte diskuteras här i riksdagen utom då vpk tar initiativ, låtsas övriga partier som om ingenting håller på att hända. Detta är strutspolitik. I dag uppvaktas framtidsoch miljöministern av en delegation från Miljöförbundet och av företrädare för den nystartade organisationen Motlänken, som bildades i Ljungskile i augusti. Vad framtidsoch miljöminister Ingvar Carlsson har svarat delegationen vet jag ännu inte. Däremot vet jag vilka krav man framförde och vilken diskussion man ville föra med Ingvar Carlsson. Det handlar nästan exakt om de krav som vpk har ställt under flera åri en rad motioner, inte minst om detta att bilismen totalt måste minska och att tunga transporter måste föras över från landsväg till järnväg av alla de skäl som jag här tidigare har nämnt. I Motlänken ingår de politiska ungdomsförbunden — också SSU. Jag vet att även en ung SSU-representant från Skåne har uppvaktat Ingvar Carlsson i dag. Det skulle vara intressant att höra den socialdemokratiske ordföranden i trafikutskottet, Kurt Hugosson, nämna något om hur han ser på de propåer och de krav som kommer från den ganska starka miljöopinion vi har i Sverige i dag, där även många av Kurt Hugossons partikamrater finns med. Det miljömanifest som antogs i somras undertecknades inte bara av SSU utan också av det socialdemokratiska kvinnoförbundet. Jag tycker det är litet märkligt att så få socialdemokratiska kvinnor tar chansen att diskutera dessa frågor, när frågorna i så hög grad handlar om vilken framtid vi skall gå till mötes. Jag vill yrka bifall till min reservation nr 2 angående mom. 4 i utskottets hemställan. Men jag tänker också ta upp några frågor där jag inte avgivit reservation — frågor som jag aktualiserade i utskottet men som inte blev riktigt klarlagda. Det handlar om handikappanpassningen av kollektivtrafiken. Härvidlag finns en folkpartimotion som jag tycker är mycket bra. Någon reservation har inte avgivits i anslutning till den motionen, därför att utskottet beskriver saken som om det vore en ganska god utveckling när det gäller att handikappanpassa kollektivtrafiken i Sverige. Det kan man kanske tro om man lyssnar till vissa uttalanden eller om man läser om vilka beslut och föreskrifter som förbereds. Nu är saken inte riktigt så enkel, och det var detta jag aktualiserade i utskottet för en tid sedan. Det står i utskottsbetänkandet: ”Föreskrifterna får omedelbar verkan beträffande färdmedel som skall levereras från tillverkare. Successivt skall färdmedel, som levererats före tillkomsten av föreskrifterna, också handikappanpassas.” Detta är någonting som handikapporganisationerna för sin del betvivlar. Här finns en mycket intressant aspekt. Det är nämligen så, att om man gör den rejäla satsning som utlovas i olika sammanhang, och som vi kan tro är på gång om vi lyssnar till vad transportrådet säger, skulle man kunna skapa jobb på platser där det behövs nya sådana eller där gamla jobb — som vi kan ha olika uppfattningar om — behöver ersättas. Jag tänker, herr talman, anföra ett viktigt exempel. För en tid sedan uppvaktades jag av personer som är aktiva inom handikapprörelsen och som vet att det finns vissa produkter som skulle kunna tillverkas vid en avdelning inom AB Bofors. Avdelningen producerar för närvarande vapen. Såväl företaget som facket vill att avdelningen skall övergå till produktion av just konstruktioner som avser handikappanpassad kollektivtrafik. I detta fall handlar det om hissar till bussar och liknande fordon. Det är alltså ett mycket spännande projekt, men hittills har det inte mötts av minsta intresse från transportrådet eller andra organ. Vad som befaras är att det skall ges dispenser, så att man ytterligare kommer att vänta med att tillvarata möjligheten att rädda ett antal jobb i Värmland. I detta fall skulle man kunna förbättra läget för de handikappade, samtidigt som det sker en övergång från vapenproduktion till civil och samhällsnyttig produktion. Jag skulle väldigt gärna vilja få en kommentar från Kurt Hugosson angående detta.

Herr talman! Viola Claesson tycker att det låter underligt när representanter för centern från talarstolen talar vackert om järnvägstrafik men sedan inte är eniga med vpk om ställningstagandet i utskottet. Då vill jag citera vad som står på s. 7i betänkandet: ”Målet skall vara att man skall uppnå en lastvolym på 3 milj. ton år 1990, vilket skall jämföras med endast ca 400 000 ton i dag. Målet motsvarar en tredjedel av den långväga lastbilstrafiken över 30 mil och innebär att ca 500 lastbilar i fjärrtrafik per dygn inte skulle behöva trafikera huvudvägnätet.” Vi är nui slutet av 1985, och då anser vi för vår del att det är bra om det kan råda så stor enighet som möjligt om denna målsättning. Jag sade tidigare att vi är beredda att ta initiativ för att ytterligare förbättra situationen. Men när det gäller tiden fram till 1990 tycker vi att det här är att gå så långt vi kan komma.
Herr talman! Det jag ville påminna om i mitt inlägg, Rune Thorén, var vad som är på gång och som utgör ett stort hot mot de målsättningar som vi ganska ofta på papperet kunnat vara överens om här i riksdagen. Det hotet är faktiskt, som det sett ut hittills, centern och vpk överens om att möta så kraftfullt som möjligt. Jag menar att medvetenheten om detta hot saknas i utskottets beskrivning av situationen, men det är väldigt svårt att föra en rejäl debatt i kammaren om dessa frågor.
Herr talman! När frågan om Scandinavian Link och liknande frågor skall behandlas i riksdagen kommer vi från centerns sida, såväl trafikutskottets ledamöter som övriga, vara beredda att delta i diskussionen.

Herr talman! 1979 fastslog riksdagen i ganska stor enighet riktlinjerna för trafikpolitiken. Det var en folkpartiregering som signerade propositionen, men genom god samverkan mellan partierna i trafikutskottet kom vi att i stort samförstånd utforma principerna för trafikpolitiken. Låt mig säga att vi från socialdemokratisk sida håller fast vid 1979 års trafikpolitiska principer, där det viktigaste målet för trafikpolitiken är att ge medborgarna i olika delar av landet en tillfredsställande trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader. I det trafikpolitiska arbetet skall vi ständigt försöka leva upp till ett samhällsekonomiskt synsätt. Herr talman! Det skulle i och för sig vara intressant att utveckla de trafikpolitiska principerna, men med hänsyn till kammarens pressade tidsschema skall jag inte göra det utan i mitt anförande inskränka mig till att något bemöta de reservationer som har fogats till utskottets betänkande i anledning av de motioner som har väckts på trafikpolitikens område. Moderaterna kräver i den första reservationen att det skall göras en utvärdering av 1979 års trafikpolitiska beslut. Utskottsmajoriteten avvisar detta krav, eftersom vi menar att 1979 års trafikpolitiska beslut är ett principbeslut där det anges inom vilka ramar trafikpolitiken skall utformas. Beslutet förutsätter emellertid i sig självt att det följs upp kontinuerligt och att trafikpolitiken konkretiseras. Detta sker ständigt — varje år när regeringen presenterar sin budgetproposition redovisas olika konkreta förslag på trafikpolitikens område. Relativt nyligen har ett par översynsprojekt genomförts inom kommunikationsdepartementet. Båda projekten har varit ute på remiss och är nu föremål för överväganden i regeringskansliet. Det finns anledning att räkna med att vi inom en relativt nära framtid kommer att få ta del av resultatet av dessa översynsprojekt. Låt mig vidare säga att riksdagen under förra riksmötet antog ett järnvägspolitiskt beslut, och det är en väsentlig del av den konkretisering som förutsattes i 1979 års trafikpolitiska beslut. Under förra riksmötet fattade vi också beslut om rätten att driva lokal och regional kollektivtrafik på landsväg. Då upphävdes monopolet beträffande linjekoncessionerna, där strävan var och målet nu är att åstadkomma ökad konkurrens. Det är intressant att lyssna till de borgerliga företrädarna, som i dag talar sig varma för ökad konkurrens. När vi förra våren fattade beslutet om att upphäva ett monopol på koncessionsområdet var det ingen av de borgerliga företrädarna som ville vara med. I reservation 2 för vänsterpartiet kommunisterna fram krav på att järnvägen i ökad utsträckning skall användas för tunga transporter. Det är ett bra krav, som vi i utskottet kan hålla med om. Riksdagen har också gett klart uttryck för detta, när vi förra året antog det järnvägspolitiska beslutet. Riktlinjerna för järnvägspolitiken innebär att staten skall ta ett ökat ansvar för järnvägens infrastruktur i syfte att SJ skall ges förutsättningar att konkurrera långsiktigt på så lika villkor som möjligt med andra transportföretag och att det skall ske en samordning mellan SJ och andra transportföretag. I detta sammanhang vill jag peka på det kombibolag som nu har startats och vars syfte är att föra över tung trafik från landsvägen till järnvägen. Det mål som riksdagen har fastställt, och som SJ-koncernen nu har att leva upp till, innebär att fram till 1990 över 3 miljoner ton tungt gods skall flyttas från landsväg till järnväg. Det motsvarar, Viola Claesson, 500 långtradare per dygn, som vi 1990 har fört undan från landsvägarna. Jag tycker att det är ett ganska bra uttryck för socialdemokraternas vilja att föra över tung trafik från landsväg till järnväg. Vi kommer att fortsätta med denna strävan. Jag vill också i detta sammanhang säga att riksdagen har fattat beslut om att införa ett sjötransportstöd, ett hamnstöd, så att vi i ökad utsträckning skall kunna föra över tung trafik från landsväg till kustoch närsjöfart. Jag tycker att den reservation som vpk fogat till utskottets betänkande är i allra högsta grad onödig. Miljöfrågorna tar Viola Claesson upp. Förvisso kan vi föra en lång miljöpolitisk debatt, men låt mig bara säga att vi icke löser de miljöfrågor som rör våra vägar genom att ha dåliga vägar. Vi har ett annat problem på våra vägar, nämligen en ökning på trafikolycksfallssidan. Det borde vara ett motiv för dem som har ansvar för trafikpolitiken att göra insatser på vägområdet för att reducera den olyckliga utvecklingen av trafikolycksfallen. Vi löser icke miljöproblemen genom att ha dåliga vägar, Viola Claesson. Men vi kan lösa miljöproblemen genom att ställa krav på våra fordon. Det är det vi kommer att göra genom att kräva katalytisk avgasrening. Förhoppningsvis kommer vi inom en snar framtid till rätta med diselavgaserna. Jag tycker att det är att göra som strutsen, stoppa huvudet i sanden, när man talar om att lösa miljöproblemen genom att tillhandahålla dåliga vägar. Men vi får anledning att återkomma till den frågan längre fram, när den läggs på riksdagens bord. I reservation 4, som är en gemensam borgerlig reservation, för man fram krav på att minska affärsverkens monopol. De monopol vi har, som är grundade på författning, är väldigt få. Det är postverket som har ”ensamrätt till regelbunden befordran mot avgift av slutna brev, ävensom öppna försändelser innehållande helt eller delvis skrivna meddelanden”. Detta är ett citat, varför jag använt denna byråkratsvenska. Vidare har televerket ett par monopolområden, nämligen att man icke får ansluta abonnentväxlar eller dataanslutningsutrustning, dvs. modem för höga hastigheter. Det är de faktiska monopol som nu föreligger. Vi har successivt minskat monopolen. Man kan naturligtvis säga att vi, utöver de på författning grundade monopolen, har faktiska monopol som en följd av att det inte är så lätt för ett privat företag att t.ex. bygga upp ett eget telenät eller att bygga upp en egen postbefordran. Men jag vill säga att monopolandelen har reducerats väsentligt under senare år. Monopolen har inte tillkommit för affärsverkens skull, utan vi har monopol därför att vi vill ha ett skydd för konsumenten. Jag vill i detta sammanhang också beröra reservation 5, där man från moderat sida tar upp kravet på att ombilda affärsverken till bolag. Det hänger samman med monopolen på det sättet att om man vill ändra organisationsformen måste det vara något fel på nuvarande organisationsform. Men ingen har kunnat påvisa detta. Vi har faktiskt i vårt land de lägsta telekostnaderna och de lägsta dataanslutningskostnaderna i världen. Jag tror inte att det finns något land i Europa som har så låga postbefordringsavgifter. Det finns inget fog för att hävda att det ur konsumentens synpunkt har varit olyckligt med dessa faktiska monopol eller den affärsverksform som vi nu bedriver. I detta sammanhang vill jag också nämna att verksledningskommittén har tittat på detta och säger att affärsverken har visat sig kunna utveckla och bedriva industriell verksamhet i full konkurrens med privata företag. Det vill jag gärna betona. Affärsverksformen får icke innebära att man har konkurrensfördelar framför andra företag, utan det skall självfallet vara konkurrensneutralitet. Det är också viktigt att vi har en effektiv organisation. Och något som jag tycker är viktigt för riksdagens ledamöter är att vi genom affärsverksformen har möjlighet till insyn i verksamheten på ett helt annat sätt än om verksamheten bedrivs i bolagsform. I reservation 6 behandlas affärsverkens myndighetsutövande verksamhet. Å majoritetens vägnar vill jag klart deklarera att det självfallet icke får ske eller vara någon sammanblandning av affärsverksamheten och den myndighetsutövning som sker inom affärsverken. Det har vi också uppmärksammat på det sättet att riksdagen antog en ny organisation för luftfartsverket för att därigenom se till att den myndighetsutövning som luftfartsverket har att hantera helt skiljs från dess affärsverksamhet. Kvar finns den myndighetsutövning som televerket svarar för. Den är dock kringgärdad av en mängd olika restriktioner, och mot den har, såvitt jag har mig bekant, icke någon klagat hos den nämnd till vilken man har möjlighet att rikta klagan om otillbörlig myndighetsutövning. Det gäller en principfråga, jag medger gärna det. Därför har också kommunikationsministern tillkallat en särskild utredare som skall försöka finna en lösning på hur man på ett bättre sätt kan skilja ut televerkets Herr talman! Slutligen något helt kort om reservation 7. I den vill man från borgerligt håll sälja ut affärsverkens dotterföretag. Jag tycker inte det finns någon anledning för riksdagen att ta den typen av principbeslut. Vi är alltså inte beredda att göra ett sådant uttalande. Att en del av våra affärsverk har ett antal dotterbolag kan bero på olika saker. I vissa sammanhang har man funnit det lämpligt att bedriva t.ex. industriell verksamhet i bolagsform. I andra fall har man tvingats ta över privata bolag som icke har klarat sig. SJ är ett typexempel på det. På 1930-, 1940 och t.o.m. in på 1950-talet fick vi köpa in ett stort antal privata järnvägsföretag som stod på konkursens rand. Det är en av orsakerna till att SJ har ett så stort antal dotterföretag. fr.o.m. den 1 januari skall det tillskapas ett särskilt förvaltningsbolag för SJ, och det blir en viktig uppgift för detta förvaltningsbolag, som då får ansvaret för SJ:s koncernpolitik, att bedöma om en verksamhet skall bedrivas inom SJ-koncernen eller om verksamheten lika bra eller bättre kan bedrivas i privat regi. Det är ett beslut som vi skall uppdra åt det nya förvaltningsbolaget som tillkommer den 1 januari att fatta. Det har betydligt bättre kompetens att fatta detta beslut än Sveriges riksdag, som bara skulle kunna göra ett allmänt uttalande. Herr talman! Jag vill med dessa ord yrka bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande 1985/86:3 på alla punkter.

Herr talman! Kurt Hugosson försöker på något mystiskt sätt göra gällande att de icke-socialistiska partierna inte ställer upp för avmonopolisering när det verkligen gäller. Jag har i mitt första anförande klart redovisat folkpartiets syn på statligt företagande, monopol och avmonopolisering på olika områden. Det bör enligt min uppfattning inte råda någon som helst tvekan om var folkpartiet står i dessa frågor. Ett faktum är ändå, Kurt Hugosson, att socialdemokraterna, livligt påhejade av kommunisterna, är de som driver krav på att staten skall få mer att säga till om på de områden som vi har diskuterat. Och när det verkligen gäller är ni socialdemokrater de ivrigaste att försvara och bevara de monopol som vi har i dag på olika områden. Sammanfattningsvis: Det föreligger en klar skiljelinje mellan en socialistisk och en liberal politik när det gäller inställningen till monopol och avmonopolisering.